Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det besked som statsrådet lämnar i anledning av sammanbrottet i förhandlingarna mellan staten och landstinget är inte tillfredsställande. De långa väntetider som vi fortsätter att ha strider mot vad JO, justitieutskottet och socialutskottet uttalat. JO har också hänvisat till Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och sagt att man kan 75 ifrågasätta om Sverige följer den här konventionen. Den skäliga tiden för att få rättegång har i många fall överskridits. De rådande förhållandena, som varat inte bara i åratal utan egentligen i årtionden, är oacceptabla i en rättsstat. Jag vill ställa en direkt fråga till statsrådet Sigurdsen om hon anser att vad som förekommit är oacceptabelt och oförsvarligt i en rättsstat. Den 12 november 1987 förklarade den dåvarande justitieministern i ett svar på en fråga i riksdagen att lagstiftningsprojektet om påföljd för psykiskt störda lagöverträdare skulle föreläggas riksdagen inom kort. En viktig del av lagstiftningsprojektet rörde enligt statsrådet de rättspsykiatriska undersökningarna. Statsrådet förklarade att det är ”helt uteslutet att det skulle komma förslag senare än våren 1988.” Jag skulle vilja fråga statsrådet hur hon bedömer detta uttalande. Flera landsting synes aldrig ha varit allvarligt intresserade av att överta huvudmannaskapet för den rättspsykiatriska verksamheten, i vart fall inte på de villkor som staten erbjudit. Det vore av intresse att få besked om statsrådet varit på det klara med hur förhandlingarna har förlöpt, hur omöjliga de i grund och botten har varit och att man knappast kunde förvänta sig något egentligt resultat över hela linjen. Enligt min mening kan det inte vara tillfredsställande att det, vilket antyds i svaret, kan bli olika system för genomförande av rättspsykiatriska undersökningar. Det synes därför inte vara någon annan utväg än att staten i fortsättningen får ha det fulla ansvaret för rättspsykiatrin. En lösning brådskar. Det är inte godtagbart att ytterligare förhalningar sker, och jag kan inte finna att det är tillfredsställande att en ny lagstiftning skulle komma till stånd först om två år. Jag vill dessutom ställa en fråga till statsrådet med anledning av en artikel av kriminalvårdsdirektören Gunnar Engström och rättspsykiatrikern Lars Lidberg. När det gäller en temporär lösning föreslår de att man skulle kunna låta kriminalvårdsstyrelsen överta i varje fall en del av ansvaret för de rättspsykiatriska undersökningarna.

Det är förmodligen okänt för de flesta att även sådana häktade som är svårt sjuka vistas i ensamcell under hela dygnet utom en timme då de tillåts att gå i en inburad rastgård.” Är statsrådet beredd att medverka till en lösning av det slag som Lidberg och Engström föreslår?

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Jag avser att uppehålla mig vid min första fråga i interpellationen, som inte exklusivt rör förhållandena inom rättspsykiatrin. Det finns ju två andra frågeställare som engagerat sig i detta. Därför vill jag alltså koncentrera mig på min fråga — Prot. 1988/89:42 nr 1 som löd så här: Avser regeringen, trots de avbrutna förhandlingarna om 9 december 1988 huvudmannaskapet för rättspsykiatrin, att lägga en proposition som innebär en reformerad tvångslagstiftning inom psykiatrin? Socialministern svarar då kort och gott att ”arbetet på en modern lagstiftning om psykiatrisk tvångvård drivs vidare”. Det är det enda svar jag får på den frågan. Då blir naturligtvis nästa fråga: Hur kommer arbetet att drivas vidare, och när kommer det nya lagförslaget? Att det skall komma förslag är tongångar som vi nu har lyssnat till i flera år. Socialberedningen framlade sitt förslag i augusti 1984. I maj-juni 1985 förelåg ett färdigt lagförslag, utarbetat på grundval av socialberedningens förslag och på olika remissomgångar. Arbetet var alltså slutfört i departementet redan sommaren 1985, och där har förslaget legat sedan dess och samlat damm i någons skrivbordslåda. Det är skandal att Sverige har en föråldrad lagstiftning inom det här området. Vi har en tvångslag som förmodligen strider mot Europarådets konvention om fristående juridisk prövning av tvångsintagningar inom psykiatrin. Vi har en lag som gör att Sverige intar en föga hedrande tätplacering i västvärlden när det gäller andelen tvångsvårdade. Det förekommer ca 10 000 tvångsintagningar per år i Sverige, vilket kan jämföras med övriga nordiska länders. Det är alltså tio gånger så många som i Danmark, och tre gånger så många som i Norge. Detta är anmärkningsvärt, och åtminstone jag tror inte att vi svenskar är så mycket galnare än våra bröder och systrar i grannländerna. De reformer som är mest angelägna att genomföra i dag, och som många sedan flera år väntar på, finns det klart utarbetade förslag om i ett utkast till ny lagstiftning, som inte tillåts att komma fram. De nödvändiga reformerna skulle innebära: 1. En begränsning av vårdtiden. Någon sådan existerar inte i dag. Det finns ett förslag om att den skall begränsas till sex månader. 2. En begränsning av försöksutskrivningstiden. Någon sådan finns inte heller i dag. I princip kan man vara försöksutskriven hur länge som helst. 3. Borttagande av konverteringsmöjligheten, dvs. möjligheten att på läkarinitiativ göra om en frivillig intagning till en tvångsintagning, vilket strider mot allt förnuft. Förfaringssättet att ha konverteringsmöjligheter i annan vård är omöjlig. Först skulle man på frivillig basis vilja ha vård, och när man inte längre vill ha det, blir man kvarhållen med tvång. 4. Varje ärende bör få en självständig juridisk prövning, en domstolsprövning i länsrätten, vid intagningen. Det är på den här punkten som Sverige har kritiserats av Europarådet. Enligt min åsikt finns det inte någon som helst anledning att baka ihop reformeringen av lagen om tvångsvård med frågan om rättspsykiatrins ställning. Jag kan inte inse nödvändigheten av att se detta som ett enda ”paket”. Eftersom reformerna är så angelägna och efterlängtade — jag begriper inte varför de inte kan genomföras, även om rättspsykiatrins ställning inte kan avgöras i dag — måste jag fråga socialministern: Vad handlar det hela om? Är det politiskt mod eller politisk vilja som saknas, eller vad kan det vara? Det är många som väntar på denna mycket nödvändiga reformering 7 av lagstiftningen.
Herr talman! När det gäller förhandlingar finns det två parter. Det är riktigt att vi har förhandlat under lång tid för att försöka finna en lösning i fråga om rättspsykiatrin och dess överförande till landstingen. Vi är också överens om att den situation som vi i dag har inte är tillfredsställande. Det medger jag. Barbro Westerholm sade att de avtal som har slutits inte är oproblematiska. Nej, Barbro Westerholm, om vi bara skulle ha problemfria frågor att diskutera, vet jag inte var man kunde hitta dem. Jag har lärt mig att problem är till för att lösas. Jag tycker att det är viktigt att den nya psykiatrilagen, som här efterlyses, kopplats samman med förhandlingsarbetet. Förhoppningarna var att vi skulle kunna genomföra dessa förhandlingar och vara klara med dem när det blev dags att i första hand gå till lagrådet och därefter till riksdagen med förslag till ny lag. Detta har alltså varit vår ambition. Oavsett hur det går med de kommande förhandlingarna när det gäller rättspsykiatrin, avser jag att framlägga förslag till en ny LSPV-lag. Vad som kan komma sent i vår är således en lagrådsremiss. Det står inte i min makt att tala om när en proposition kan framläggas, eftersom detta rör sig om en så pass omvälvande lagstiftning. Därför behöver säkert lagrådet mycket lång tid på sig. I och med att frågan om rättspsykiatrin inte klarats ut, krävs det en del omarbetning av lagrådsremissen, som är mycket långt kommen och ligger hos socialdepartementet. Den samlar inte på något sätt damm, utan det är ett arbete som är i gång. Hans Göran Franck frågade om man inte borde undersöka om det inte finns andra lösningar, t.ex. att kriminalvårdsstyrelsen övertog handläggningen av den rättspsykiatriska verksamheten. Huvudlinjen, som vi i ett längre perspektiv arbetar efter, är att det skall bli ett landstingstingskommunalt driftsövertagande. Jag hoppas att förhandlingarna skall vara lättare att föra när vi sett resultatet av den genomgång och det uppdrag som statskontoret har. Gudrun Schyman tar upp Europarådskommissionen. Det är riktigt att det handläggs ett ärende av den här typen där. Kommissionen har tagit upp anmälan till sakprövning, och en rapport i ärendet lär offentliggöras inom den närmaste tiden. Vid förhandlingarna har vi från svensk sida hävdat att någon konventionskränkning inte har skett. Vi anser att vi har gott stöd för detta i den nuvarande tvångsvårdslagsstiftningen. Vi har en beslutsordning som uppfyller de krav som ställs. Men det återstår att se vad som kommer fram av denna rapport.
Herr talman! Visst är problem till för att lösas, och tillvaron är alls inte problemfri. Jag tycker att man skall försöka undvika onödiga problem. I dessa förhandlingar har man skapat just sådana onödiga problem, genom att inte låta alla parter delta, dvs. att man inte haft med Umeå och Uppsala när det gäller avtalet med Västerbotten. Därför har man skapat en sådan arbetssituation för en rättspsykiater att vederbörande känner att arbetet inte kan genomföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och på grund av detta har hon begärt tjänstledigt, vilket hon nekats. Då undrar man vad som händer om inte rättspsykiatern kan utföra sitt arbete de lege artis och blir anmäld till hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Det var vad jag ville ta upp i min kommentar.
Herr talman! Först vill jag fråga statsrådet om hon anser att de beslut som har fattats här i riksdagen på grundval av betänkanden från socialoch justitieutskottet har blivit uppfyllda. Besluten är ju ett och halvt år gamla, och i dem krävdes snabba åtgärder för att komma till rätta med problemen. Vad som nu sker är egentligen att förhandlingarna bryter samman efter två och ett halvt år. Därefter startar man en ny utredning om detta via statskontoret. Den utredningen kunde ha bedrivits parallellt med förhandlingsarbetet. Det kunde väl inte vara svårt att förutse att förhandlingarna skulle gå dåligt med tanke på de erbjudanden som lämnades. Den avgörande frågan när de gäller denna sak är att man år efter år har överskridit de tider som är angivna i lag för genomförande och avgivande av rättspsykiatriska utlåtanden. Jag har ställt min fråga på ett enkelt sätt: När kan statsrådet säga att man kommer att kunna uppfylla det som står angivet i lag? Det är ju i och för sig intressant att läsa i statsrådets svar att man på lång sikt avser att förkorta tiderna till fyra veckor. Men nu är vi bara ute efter att utan vidare dröjsmål kunna genomdriva sådana åtgärder att den i lagen föreskrivna sexveckorsgränsen kan hållas. Vad är statsrådets svar på detta?
Herr talman! Jag fortsätter med den fråga jag började med, eftersom de andra talarna argumenterar så väl om misshälligheterna inom rättspsykiatrin. Det är bra, Gertrud Sigurdsen, att höra att paketet nu har lösts upp i kanterna och att vi kan få en reformerad LSPV oavsett vad som händer med rättspsykiatrin. Jag hoppas naturligtvis att det skall bli en snar lösning på den frågan också, men jag tycker det är bra att vi nu kan förvänta oss att det kommer förslag till en ny lagstiftning under våren — om jag förstod socialministern rätt. Jag får väl tåla mig vad gäller lagrådsremisser och annat, och jag är nöjd med att höra att det i alla fall inte på socialdepartementet kommer att ligga någonting i några skrivbordslådor och samla damm.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till en utvidgning av folkomröstningsmöjligheterna och när ett förslag till lagändring i så fall kan förväntas. Jag utgår från att det Sten Andersson efterlyser i första hand är rätt för en minoritet i riksdagen eller i kommunala beslutande församlingar eller bland befolkningen att få till stånd folkomröstningar. För min del vill jag slå fast att den representativa demokratin är en hörnsten i vårt statsskick. Det mandat som ett parti fått av sina väljare grundas på ett program som omfattar en mängd olika frågor. Har ett parti fått majoritet för sitt program bör det kunna använda tiden fram till nästa val för att genomföra programmet. En reform i programmet kan ha olika beståndsdelar med ett större eller mindre nödvändigt samband. Om en minoritet gavs rätt att hänskjuta en viss del av majoritetens program till folkomröstning, t.ex. finansieringen av en reform, skulle minoriteten kunna omöjliggöra genomförandet av reformen. I frågor av stor politisk betydelse där partierna är splittrade eller där partimotsättningarna inte följer traditionella skiljelinjer i politiken kan en rådgivande folkomröstning fylla en viktig funktion. Därför är det av värde att riksdagen och de kommunala församlingarna har möjlighet att — genom vanliga majoritetsbeslut — anordna folkomröstning som ett led i beredningen av ett ärende. Samtidigt är det viktigt att folkomröstningsinstitutet inte används för att valda organ skall kunna dra sig undan sitt ansvar för svåra.och kontroversiella beslut. Jag instämmer i uppfattningen att folkomröstningar bör användas endast i undantagsfall. Att göra folkomröstningar beslutande i annat än grundlagsfrågor eller att ge en minoritet rätt att påkalla folkomröstning skulle strida mot den representativa demokratins idé. Detta gäller oavsett om minoriteten framträder i riksdagen, i kommunfullmäktige eller landsting eller bland medborgarna genom folkinitiativ. Jag anser det viktigare att stärka de folkvaldas ställning, att öka möjligheterna för människor att åta sig uppdrag samt att utöka kontaktytorna mellan väljare och valda.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min interpellation baseras på den uppfattning jag och säkert många med mig har att ett större antal folkomröstningar, där man frågade människorna i en kommun eller i landet vad de tycker om en viss fråga, skulle innebära en vitalisering av demokratin. Vi kunde till viss del slippa det politikerförakt som tyvärr i dag i alltför hög omfattning finns i vårt land. Självfallet var det min mening att en kvalificerad majoritet i en kommun, i ett landsting eller i riksdagen under vissa förhållanden skulle kunna genomdriva en folkomröstning. Statsrådet säger själv i svaret att hon i de fall det finns sprickor i partilinjerna eller där uppfattningarna kan misstänkas vara delade kan förstå och acceptera ett krav på folkomröstning. Men hon förutsätter ändå att en sådan måste beslutas av en majoritet i den aktuella församlingen. Jag förstår att folkomröstningar inte tillhör det mest populära bland politiker. Vi har inte haft så många sådana, men i fråga om dem vi haft har vi missbrukat eller misstolkat resultatet. För många år sedan hade vi en folkomröstning om högereller vänstertrafik på vägarna. Där gick beslutet emot den uppfattning folkomröstningen hade visat. För snart tio år sedan hade vi en folkomröstning om vår framtida energipolitik, och vi har noterat att riksdagen gått emot vad folkmajoriteten ansåg i denna fråga. Man kan också vilja säga nej till folkomröstningar därför att man är rädd att det kan komma fram uppfattningar, som man väl vet finns men som man inte vill skall komma fram. En sådan folkomröstning gjordes i Sjöbo, där väl samtliga de centrala partierna och massmedia hade en uppfattning men där valresultatet blev något helt annat. Jag skall, herr talman, för att undvika missförstånd tala om att om jag hade bott i Sjöbo hade jag röstat på den s.k. ja-listan. Statsrådet för ett resonemang, där hon säger att det inte är rimligt att begära folkomröstning t.ex. när det gäller finansieringen av en reform som ett politiskt parti har gått till val på. Den biten kan jag köpa. Har ett parti öppet och ärligt gått ut och sagt att man vill göra si eller så till en viss kostnad, är det fullt korrekt att detta parti skall ha valperioden på sig för att genomföra sitt program. En av de saker som jag aktualiserade i min fråga och som statsrådet i svaret ger mig rätt i är det som hände i Malmö efter valet. Där gick socialdemokraterna fullt ärligt ut och sade att den tidigare borgerliga majoriteten totalt misskött ekonomin så att socialdemokraterna var tvingade att gå till val på en skattehöjning med 75 öre. Det tycker jag var ärligt och uppriktigt. Men, herr talman, bläcket på valresultatet hade inte hunnit torka, förrän samma socialdemokrater, som tre veckor tidigare sagt att de var tvingade att till nöds höja skatten med 75 öre, plötsligt säger att man vill höja skatten med ytterligare 1 kr. I och med att man haft vice ordförandeposten i samtliga nämnder och styrelser i Malmö och vice ordförandeposten i kommunstyrelsen borde man inte kunna komma och säga att man inte kände till förhållandena. Jag tycker att sådana krav på folkomröstning som ställs i Malmö i detta fall, när man så totalt har vilselett väljarna, borde en politisk minoritet ha rätt att ställa. Herr talman!

Herr talman! Sten Andersson i Malmö säger att fler folkomröstningar skulle innebära en vitalisering av politiken. Jag kan kanske hålla med om det i den meningen att folkomröstningar som tillkommer på initiativ av minoritetsgrupper skulle kunna leda till vissa turbulenser i politiken. Men att det skulle stoppa ett politikerförakt är jag inte alls övertygad om. Jag tror snarare att vi skulle få en typ av problem att hantera som skulle kunna leda till ett ökat politikerförakt. Vad som är viktigt i politiken är att människor har tilltro till att de folkvalda, som har fått ett förtroende att genomföra en politik, också med allvar anstränger sig för att genomföra denna. Det måste också ges möjlighet för den gruppering som har majoriteten att genomföra sitt program, även om detta i enskildheter kan upplevas som motbjudande för vissa grupper. När det gäller Malmö känner jag väl till att den borgerliga oppositionen där har krävt folkomröstning om kommunalskatten. Låt mig dock i min tur ställa en fråga till Sten Andersson: Hur ser Sten Andersson på de andra krav på folkomröstning som framförts i Malmö kommun? Skånepartiet har krävt folkomröstning om bl.a. flyktingmottagningen. Det partiet har också i anslutning till kravet på omröstning om kommunalskatten begärt en folkomröstning om kommunens stöd till stadsteatern. Anser Sten Andersson att man bör folkomrösta också i de frågorna? Jag anser det inte. Jag anser att det är väsentligt att de politiska partierna ytterligare försöker utvidga sitt sätt att arbeta. Det är i vår representativa demokrati viktigt att medborgarna känner att de har kontakt med de beslutande organen, att politikerna inte lever sitt eget liv och fattar sina egna beslut långt ovanför människors huvud. Det måste finnas en reell demokrati. Det är partiernas ansvar att säkerställa att människor i vårt land känner att deras uppfattningar och krav blir hörda och tillgodosedda.

Herr talman! Jag har sedan den 1 februari 1983 varit vald för att representera och försöka förklara och försvara moderaternas politiska program. Jag tycker att det är väl fräckt att begära att jag från denna talarstol skall förklara och försvara vad ett litet lokalt parti i Malmö tycker. Den dag - som jag hoppas aldrig kommer — då det partiet kommer in i riksdagen får det självt stå för sina uppfattningar. Men, fru statsråd, jag ”köper” uppfattningen att det som ett parti öppet och ärligt har gått till val på skall det partiet också kunna få möjlighet att genomföra. Man skall inte kunna ta upp smärre delar av detta, t.ex. finansieringen, och göra det till föremål för omröstning.

De gick till val på detta öppet och ärligt, och vann kanske också därför valet. Men det gick inte många dagar förrän man beslutade att höja skatten med mer än dubbelt så mycket som den höjning som man hade gått till val på. Det kän inte ha varit så att socialdemokraterna efter tre veckor hade hittat sådana problem att de inte kunde finansiera sina reformer. Den fråga som jag ställer till statsrådet gäller alltså inte alls vad socialdemokrater och andra gått till val på. Vad det gäller är att socialdemokraterna efter tre veckor säger att de har varit inkompetenta och nu måste höja skatten med ytterligare en krona. Det är något helt enastående i svensk kommunalpolitik. Jag ställer än en gång frågan till statsrådet: Borde inte denna minst sagt chockartade skattehöjning och utveckling vara ett skäl till att en minoritet i Malmö kommun skulle kunna få möjlighet att efterhöra medborgarnas uppfattning?
Herr talman! Jag har uppfattat Sten Anderssons i Malmö svar så att Sten Andersson anser att vi skall införa regler om folkomröstning, som innebär att moderaterna skall få rätt att påkalla en folkomröstning om kommunalskatten i Malmö, medan däremot Skånepartiet inte skall ha rätt att påkalla en folkomröstning om flyktingmottagningen och om stadsteatern. Till detta skulle, om jag uppfattade Sten Andersson rätt, motivet vara att det i det ena fallet gäller en fråga som behandlas i valmanifest, i de andra fallen frågor som inte förekommer i majoritetens valmanifest. Som jurist åtar jag mig inte att skriva en sådan lag.

Herr talman! Jag förstår att marken något gungar under fötterna på statsrådet, men hon kan väl ändå inte begära att jag här från riksdagens talarstol skall förklara och försvara den politik som förs av ett lokalt parti i Malmö med tre mandat. Jag företräder i riksdagen moderata samlingspartiet, och det är dess politik jag här vill föra fram. Men fortfarande gäller frågan det som, som statsrådet nu säger, inte har stått i valmanifestet och som innebär en total förändring och försämring av många malmöbors ekonomi. Man säger att man fram till för ett par månader sedan inte kände till hur förhållandena var och säger nu plötsligt att man måste göra denna chockartade höjning. Jag tror inte att det är bara vi moderater i Malmö som skulle vilja ha en folkomröstning i denna fråga. Herr talman! Jag tror att många malmöbor som röstade med socialdemokraterna i dag är både besvikna och förvånade över att partiet inte vågade visa sina kort i valet. Jag är övertygad om att många delar min uppfattning att ett sådant agerande bidrar till det tyvärr alltför stora politikerförakt som förekommer i dag.

Herr talman! Den här interpellationsdebatten handlar, Sten Andersson i Malmö, om en eventuell utvidgning av folkomröstningsinstitutet, inte om Malmö kommuns skattepolitik. Min fråga till moderaterna var därför om de var beredda att försvara inte bara sin rätt att få till stånd folkomröstning i Malmö kommun utan även andra minoritetsgruppers, t.ex. Skånepartiets, rätt att göra detsamma. Jag har uppfattat Sten Anderssons svar på det sättet att den rätten enbart skulle tillkomma moderaterna, eftersom de är de enda som moderaterna kan tala för, medan andra minoritetsgrupper inte skulle ha motsvarande rätt. Det var det som jag reagerade mot. Denna typ av frågor måste behandlas principiellt och generellt, och det är därför som frågan om utvidgning av folkomröstningsinstitutet är så svår. Man måste ta hänsyn till alla typer av situationer, inte bara till moderaternas intresse i Malmö vid en viss tidpunkt.

Herr talman! Ulla Tillander har framställt en interpellation till socialminister Gertrud Sigurdsen och Torgny Larsson en till mig. Båda interpellationerna har samband med fängelsestraffkommitténs förslag i betänkandet SOU 1988:7, Frihet från ansvar. De avser frågan om ansvarsfrihet för dödshjälp när samtycke finns. Ulla Tillander frågar vilken förståelse och vilket stöd de handikappade kan påräkna för sina, enligt henne, tungt vägande skäl gentemot den uppluckring av försvaret för människovärdet som förslaget skulle innebära. Torgny Larsson frågar mig om jag är beredd att medverka till att synpunkter som framförts såväl från handikappade som från andra grupper i samhället, vilka utifrån sin övertygelse motsätter sig ansvarsfrihet för dödshjälp om samtycke ges, blir beaktade i en kommande lagstiftning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara båda interpellationerna och jag besvarar dem i ett sammanhang. Fängelsestraffkommittén tar bl.a. upp frågan om den straffrättsliga verkan av samtycke vid olika gärningar och föreslår att en gärning som sker med samtycke från den mot vilken den riktas under vissa omständigheter inte skall medföra ansvar. Kommittén behandlar därvid särskilt frågan om dödshjälp och uttalar bl.a. att ansvarsfrihet enligt förslaget skulle komma i fråga i helt exceptionella fall där det skulle vara uppenbart stötande att döma till ansvar. Betänkandet, som avlämnades i juni i år, remissbehandlas för närvarande. Ett antal handikapporganisationer har i remissvar och andra skrivelser avvisat kommitténs förslag när det gäller dödshjälp och anfört i huvudsak samma skäl som interpellanterna. Även andra remissinstanser uttalar av olika skäl tvekan inför förslaget. Frågan om dödshjälp har under senare tid uppmärksammats också i den allmänna debatten. Också här i riksdagen har detta ämne diskuterats i februari i år. Jag är inte beredd att nu föregripa beredningen i departementet av fängelsestraffkommitténs förslag. Naturligtvis måste de etiska, sakliga och lagtekniska frågorna noga övervägas bl.a. mot bakgrund av remissinstanser nas inställning. Jag vill emellertid betona att det mänskliga livet alltid har ett Prot. 1988/89:42 värde som det är vår plikt att skydda och bevara. Det är en självklarhet att 9 december 1988 inte utforma regler som ger fog för kritik av det slag som tas upp i interpellationerna. Jag vill gärna tillägga att jag ser det som värdefullt att alla aspekter blir belysta på ett tidigt stadium både här i riksdagen och i andra sammanhang.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Fängelsestraffkommittén har avlämnat ett slutbetänkande med den något märkliga titeln Frihet från ansvar. De handikappade och deras organisationer anser att fängelsestraffkommitténs förslag om aktiv dödshjälp vid samtycke direkt drabbar de svårast handikappade. Många handikappade har erfarenhet av att ha befunnit sig i situationer då de uttryckt önskan att deras liv skulle avbrytas. Senare har de. uttryckt tacksamhet över att möjligheten för en sådan lösning inte fanns. Samhället måste ställas inför det moraliska kravet att det skall göra allt för att ingjuta livsmod och underlätta vägen tillbaka till livsduglighet. Detta etiska imperativ, som är grunden för den inriktning som måste prägla politiken för handikappade och som har sin grund i övertygelsen om alla människors lika värde, får inte trubbas av genom att plötsligt en ny utväg, en ny snabb lösning, öppnar sig som är mindre mödosam och med förmenta humanistiska anspråk. Vad som hittills kallats mord eller dråp skulle, om förslaget går igenom, få en annan brottsrubricering. Redan i dag är det möjligt för en domstol att bevilja påföljdseftergift. Däremot måste personen i fråga inställa sig inför domstol och dömas. Det betyder att det redan nu finns utrymme för att ta tillbörlig hänsyn till omständigheterna. Fängelsestraffkommittén vill alltså gå ett steg längre, nämligen att man varken skall döma eller straffa någon som med samtycke tagit annans liv, och föreslår ansvarsfrihet för den typen av brott. Det innebär enligt min uppfattning en försvagning av värnet för livets och människovärdets helgd och en eftergift för godtycket. Det innebär också i praktiken ett ställningstagande i dödshjälpsfrågan och inte bara i påföljdsfrågan, som fängelsestraffkommittén vill göra gällande. Det finns starka skäl för regeringen att lyssna till de handikappade själva. Det är nämligen länge sedan som man upplevt en så kraftig och samfälld reaktion på ett lagförslag. De handikappades starka reaktion beror på att de själva upplever sig som en riskgrupp, om de tankar som fängelsestraffkommittén uttrycker skulle tillåtas prägla en ny lagstiftning. Många handikappade har varit i den situationen att de har bett att få sitt liv förkortat, men efteråt har de varit tacksamma för att den formen av barmhärtighet, kanske från en nära vän eller anhörig, inte har existerat. Jag vill citera några av representanterna för de handikappade som anser att fängelsestraffkommitténs förslag, om det genomfördes, vore ett grundskott mot deras trygghet och livskvalitet, som vi i stor enighet här i riksdagen har gjort en hel del för att bygga upp. Så här säger HCK, Handikappförbundens centralkommitté — bakom står 27 handikappförbund i samverkan: ”Kommitténs mening är emellertid enligt vad som framgår av betänkandet att s.k. barmhärtighetsmord skall kunna inrymmas i de gärningar för vilka ansvarsfrihet kan komma i fråga. Därmed tar kommittén avstånd från uppfattningen om alla människors lika värde.

Några av oss har i olika skeden av våra sjukdomar önskat att få dö, en del av oss har försökt, andra har bett andra om hjälp. I dag är vi djupt tacksamma att dessa försök inte lyckades.” De neurologiskt handikappades yttrande slutar med orden: ”Vi hoppas att vår oro på den här punkten tas på allvar.” I den tidning som ges ut av de unga handikappade skriver man: ”Utredningen säger sig inte ta ställning för eller emot dödshjälp. Utredarna får ursäkta en lekman, men jag kan inte se annat än att utredningen tagit ställning för dödshjälp och förespråkar dess legalisering.” Jag tar ändå fasta på det som står i svaret, där statsrådet säger att det mänskliga livet alltid har ett värde som det är vår plikt att skydda och bevara. Och statsrådet fortsätter: ”Det är en självklarhet att inte utforma regler som ger fog för kritik av det slag som tas upp i interpellationerna.” Det är bra. Men då borde det innebära att man biter huvudet av skammen, dvs. att man genom en resolut och klar handling tydligt visar var man står i den här frågan som betyder så mycket för så många. Det är inte värdigt vårt samhälle att acceptera att en utredning sitter och kläcker sådana idéer som det här är ett exempel på och som väcker en sådan befogad oro hos så stora grupper av de handikappade, vilka har fått kämpa innan de nått den relativa trygghet i vårt samhälle som de nu trots allt åtnjuter. Därför borde justitieministern resolut göra helt klart att man här luckrar upp och suddar ut en gräns som måste vara klar och stringent. Att säga nej till kommitténs förslag om synen på s.k. barmhärtighetsmord vore det mest barmhärtiga, och jag vill fråga: Är statsrådet beredd att göra det?

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på den interpellation som jag har framställt. Jag vill då också uttrycka min tillfredsställelse över att statsrådet så tydligt har markerat vikten av ”att det mänskliga livet alltid har ett värde som det är vår plikt att skydda och bevara”. Det betänkande som fängelsestraffkommittén framlade har förorsakat stor oro bland de handikappade, som Ulla Tillander alldeles nyss har omvittnat, men också inom andra stora grupper i samhället. Om kommitténs Prot. 1988/89:42 förslag skulle genomföras innebär det en avgörande förändring av samhällets 9 december 1988 syn på livet och dess värde. Risken är i så fall stor att man kan få SG - spridningsföreteelser på hur sjuka och handikappade människor över huvud Omfi gehetraff vom taget skall behandlas. SKeCasiesällag tll Givetvis går det att i enskilda fall hysa förståelse för att människor kan GARSTJUP: TER finna livet så outhärdligt att leva att de vill lämna det, och att de därvid, om de själva inte är i stånd att beröva sig livet, vädjar om hjälp av nära vän, anhörig, läkare, sjuksköterska eller någon annan. Självfallet är det möjligt att med smula inlevelse förstå den ohyggliga situation människor kan råka i, där de inte kan tänka sig någon annan utväg än att be om hjälp med att få dö. Det vore djupt olyckligt om samhället accepterade att dödshjälp skulle få ges utan att någon form av reaktion ägde rum. Det skall inte få vara möjligt för enskilda människor, oavsett i vilken relation de står till en svårt sjuk eller handikappad människa, att själva få avgöra om och när en dödshjälp skall få ges. Samhället måste vara mycket tydligt i sitt krav på att livet alltid så långt möjligt måste värnas. Det går då inte att frånhända sig detta ansvar och överlåta åt enskilda personer att avgöra när en människas liv inte längre är värt att leva. Men det är inte bara, herr talman, fängelsestraffkommitténs förslag om liberalisering av gällande lag som oroar grupper som handikappade och andra. Det är inte bara risken för ett eventuellt kommande lagförslag som skrämmer dessa, utan också tillämpningen av nu gällande lagstiftning. Nyligen avgjorde en tingsrätt i Stockholmsområdet ett fall som kan tyda på att domstolarna är beredda att se på frågan om dödshjälp på ett annat sätt än tidigare utan att någon lagändring ägt rum. Man kan därför fråga sig om vi redan nu är på väg mot en förändrad tillämpning av gällande lag utan någon särskild prövning i regering och riksdag. Jag påstår inte att det är så, men jag ställer ändå frågan: Är en glidning i synen på dödshjälp redan på väg? Håller vi på att få en förändrad syn på hur samhället bör reagera då någon ställs till ansvar för medverkan till dödshjälp? Jag hoppas att det inte är så, men jag tycker mig kunna se oroande tecken härpå. Jag vore tacksam om justitieministern på något sätt ville kommentera vad jag har sagt i detta avseende. Till sist vill jag, utöver att jag med tillfredsställelse noterar att statsrådet i sitt svar säger att hon ser det som värdefullt att alla aspekter blir belysta på ett tidigt stadium både här i riksdagen och i andra sammanhang. Statsrådet säger i sitt svar att ett antal handikapporganisationer i remissvar och andra skrivelser har avvisat kommitténs förslag när det gäller dödshjälp. Företrädare för de handikappade däremot, t.ex. DHR Ung, säger att förslaget kan tyckas vara av stort intresse för handikapprörelsen, men att de enda som fått utredningen på remiss är olika juridiska instanser. Har, justitieministern, handikapporganisationerna fått betänkandet på remiss, eller har de avlämnat spontanremisser? Oavsett vad som i detta fall skett, skall man tolka justitieministerns svar så att regeringen inte är beredd att framlägga något förslag om lagändring utan att mycket noga ha tagit del av de synpunkter som handikapporganisationerna m.fl. har framfört? Med andra ord, behöver de handikappade och de som organisationerna företräder inte längre känna någon oro?
Herr talman! Med anledning av Torgny Larssons fråga om det finns anledning att känna oro för utvecklingen vad gäller rättstillämpningen enligt den lagstiftning vi har i dag, vill jag för egen del säga att jag inte tror att det finns någon som helst anledning att känna oro. Det är en gammal tradition i vårt rättssystem som lämnar domstolarna möjlighet att ge påföljdseftergifter i exceptionella fall, då det skulle vara uppenbart stötande för den allmänna rättskänslan att påföljd utdöms. Det finns också möjligheter att välja lindrigare påföljd än man annars skulle gjort och att ge lägre straff än normalt i sådana situationer där det är fråga om exceptionella omständigheter. Jag tror att vi med förtroende kan överlämna tillämpningen av den lagstiftning vi har till våra dömande instanser. När det gäller fängelsestraffkommitténs förslag kan jag inte göra något definitivt ställningstagande förrän vi avslutat det remissarbete som pågår. Remissvaren fortsätter att komma in. Men jag ville säga till både Torgny Larsson och Ulla Tillander att jag anser det helt naturligt att i denna fråga med allvar och eftertanke lyssna till just de handikappades uppfattning.

Herr talman! Jag vill än en gång stryka under det märkliga förhållandet att denna utredning presenterade sig under den tvetydiga rubriken ”Frihet från ansvar”. Vad gäller den punkt vi nu diskuterar, aktiv dödshjälp, har den verkligen levt upp till den rubriken. Jag anser att det är upprörande att man utan hänsyn till den stora grupp som de handikappade utgör lägger fram förslag som får dem att känna sig så hotade. I den situation som nu uppstått skulle det vara värdefullt om justitieministern tog klart avstånd ifrån detta förslag redan nu, före beredningen i departementet. Jag menar att man inte alls behöver invänta den byråkratiska gången för att göra detta. Ibland uppstår situationer som påkallar omedelbara reaktioner. Att behandla ett förslag som detta på det byråkratiskt gängse sättet i stället för att omedelbart och starkt reagera, upplevs av de handikappade, som har erfarenhet av den livssituation som det här gäller, såsom en förnärmelse och ett första steg mot något som hotar deras trygghet, särskilt i gränslandet till döden. Här krävs mycket större intjänad kunskap med moralisk stringens och ansvar än vad utredningen ”Frihet från ansvar” kunnat prestera. Möjligen kan man ursäkta sig med att man inte tänkt på de handikappades situation. Det är en stor grupp, och den blir större genom att det blir fler äldre i vårt samhälle som är beroende. Men det är ändå en dålig ursäkt och innebär inte att man inte nu definitivt och med kraft kan ta avstånd från förslaget. Utredningen borde ha insett att i en tid då absoluta normer inte längre finns, | utan allting är relativiserat, så finns det risk att man öppnar dörren för ett | stort mått av godtycke och frihet från ansvar. Jag vill än en gång ställa frågan om justitieministern är beredd att lyssna på de handikappades argument, som är sprungna ur djupt känd oro för situationer som de har erfarenhet av. Vill justitieministern nu, före beredningen, ta avstånd ifrån fängelsestraffkommitténs förslag på denna punkt? Mot de handikappades oro: väger eventuella positiva remissvar mycket lätt:
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det förtydligande och kompletterande svaret på mina frågor. Jag delar den uppfattning som Ulla Tillander har framfört, att det är oerhört viktigt att principen om alla människors lika värde kommer : till uttryck tydligt och konkret. Det är angeläget att den kommer fram i olika sammanhang inte minst här i riksdagen. Jag tolkar justitieministerns svar så, att hon i praktiken sågar av fängelsestraffkommitténs betänkande i detta avseende. Jag hoppas att kommitténs förslag i denna fråga verkligen hamnar i papperskorgen.

Herr talman! Till Ulla Tillander vill jag säga att jag tycker att jag har klargjort min inställning mycket tydligt genom att i mitt svar säga att jag anser det vara en självklarhet att man inte skall utforma regler som ger fog för kritik av det slag som bl.a. Ulla Tillander har tagit upp.

Herr talman! Hans Leghammar har frågat mig hur jag tänker stödja de fiskare som har ekonomiska problem till följd av att syrebristen i havet drabbat fiskbeståndet. För att kunna lösa de arbetsuppgifter som ankommer på arbetsmarknadspolitiken, förfogar vi över ett antal medel och stöd, som normalt handhas av berörda verk och myndigheter. Dessa medel och stöd, som omfattar bl.a. arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning och kontant arbetslöshetsersättning, syftar till att främja en god och balanserad arbetsmarknadsutveckling och ytterst till att upprätthålla den fulla sysselsättningen. Jag behöver inte närmare förklara arbetsförmedlingens uppgifter. Arbetsmarknadsutbildning beviljas av arbetsförmedlingen. Huvudregeln är att den sökande skall vara eller löpa risk att bli arbetslös och att utbildningen kommer att förbättra den sökandes möjligheter till stadigvarande arbete. Arbetslöshetsersättning kan utgå till yrkesfiskare enligt vissa bestämda villkor. För anställda yrkesfiskare lämnas arbetslöshetsersättning vid permit tering och då anställningen upphör. Även för yrkesfiskare som är egna företagare kan arbetslöshetsersättning lämnas vid arbetslöshet. Styrelsen för Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa bestämmer tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen i vilka situationer som ersättning skall lämnas utöver de allmänna grundvillkoren. Enligt praxis kan dessa yrkesfiskare i dag få arbetslöshetsersättning vid bl.a. dåligt väder och då is lägger hinder i vägen. De medel jag nu nämnt och andra inom arbetsmarknadsdepartementets kompetensområde, t.ex. de insatser som gjorts för att främja kombinationssysselsättning, skall användas för att stödja berörda fiskare då det behövs på grund av arbetsmarknadssituationen.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Det som statsrådet här har tagit upp är det vanliga skyddsnätet vi har när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Tyvärr hjälper inte det vanliga skyddsnätet vid en ekologisk kollaps — det är faktiskt en sådan vi ställs inför när det gäller fiskdöden ute i Kattegatt. Jag hoppas att det här i Sveriges riksdag finns en majoritet för att vi skyndsamt skall komma till rätta med de problem som har uppkommit i våra hav. Vi får aldrig acceptera det läge som har uppstått. Jag hoppas att det är övergångsbestämmelser vi skall ha, tills vi har kommit rätta med de stora havsproblemen. Under tiden behövs stöd för dem som har blivit utsatta. Jag hoppas att jag har gjort fru statsrådet uppmärksam på dessa problem och på att vi behöver kompletterande regler som kan hjälpa bl.a. fiskarna utefter Hallandskusten. Vi behöver nya grepp och lösningar. Jag hoppas också att arbetsmarknadsministern här i dag kan lova mig ett initiativ i denna fråga och att hon skall informera sig om fiskarnas speciella problem. Jag uppmanar arbetsmarknadsministern att bjuda in fiskarna från bl.a. Halland för att diskutera deras specifika problem. Jag vet att de är på väg hit, om inte arbetsmarknadsministern själv bjuder in dem.

Herr talman! Jag ber också att få tacka för det svar Ingela Thalén har lämnat. Jag tycker att läget är förtvivlat, efter att ha varit nere och träffat dessa fiskare och forskare och kunnat konstatera att vi människor har åstadkommit den situation de står inför, alltså att havet har dött på grund av syrebrist. Vi måste se till att reglerna ändras när det gäller arbetslöshetsunderstöd. Vi har bidragit till situationen. Det är inte klokt att det skall vara som i dag, så att det enda som ger rätt till arbetslöshetsersättning är dålig väderlek, ishinder, maskineller båthaveri, motoreller vinschbyte och drivmedelsbrist på grund av importsvårigheter. Vilever jui en dynamisk tid. Den s.k. utvecklingen har gått dithän att det inte finns någon fisk att ta upp för fiskarna. Det är ju inget som de har önskat. Det är inte heller de själva som har ställt till med denna ekologiska kollaps. Deras problem är inte självförvållade. De har bedrivit ett kustnära fiske, ett ekologiskt riktigt fiske: Det som i dag händer är att de får ersättning i de fall jag har nämnt. Om de säljer båten får de KAS. Hur mycket är då KAS? Jo, det är 149 kr. om dagen. Detta skall jämföras med arbetslöshetsersättningen, som är 425 kr. om dagen. Hur skall fiskarna kunna klara sig? Någon kanske svarar att fiskarna kan fara till Östersjön och fiska. Först och främst är vi som bor vid Östersjön inte betjänta av att det kommer stora trålare — vi upplever nämligen dessa trålare som stora — och fiskar ut torsken. Det är vad som har hänt uppe i Bottenhavet. Dessutom är deras båtar inte avpassade för att de skall ligga ute till havs och fiska i veckor. De har inte de inrättningarna på båtarna. Jag har träffat unga fiskare med familjer, med småbarn. De är förtvivlade i dag. Vad skall vi göra för att rädda dem i ett övergångsskede? De vill ha sitt yrke kvar, men vi människor har ställt till den situation som de befinner sig i. De kan inte bedriva något fiske. Och så skall de inte få någon arbetslöshetsersättning! Jag har själv som lärare varit arbetslös. Jag bytte kommun och fick börja räkna från 0 poäng. Man har stora klasser, med 30 elever. Kompetenta lärare hamnar vid sidan om och de lärare som har arbete får jobba ihjäl sig. Vi har ställt till med dessa problem för fiskarna. Det är vår skyldighet i samhället att se till att de får ersättning. Vi kan inte hålla på med detta resursslöseri i det svenska samhället. Hur skall vi kunna ändra reglerna, så att de anpassas till dagens situation, och inte till gårdagens?
Herr talman! Hans Leghammar sade att det är det vanliga skyddsnätet som träder till och att det väl är bra. Nu är inte detta skyddsnät särskilt vanligt. Vi har ett mycket bra skyddsnät i Sverige med en lång rad olika åtgärder. Och i sådana situationer skall man naturligtvis använda samtliga dessa åtgärder i olika kombinationer. Jag vet att man på arbetsmarknadsstyrelsen och på länsarbetsnämnden är klart medveten om dessa begynnande problem. I andra delar av landet — där man har liknande bekymmer, dock inte på fiskets område, men inom skogen, inom turismen och inom områden där man är beroende av olika typer av väderleksförhållanden eller naturresursförhållanden — pågår försök. På dessa ställen har man utvecklat kombinationsarbeten som innebär att människor är verksamma inom olika typer av arbeten vissa delar av året och går tillbaka t.ex. till fisket när det är möjligt. Den typen av flexibilitet tycker jag att man skall ha även när det gäller fiskarna i Kattegatt.
Herr talman! Kan jag tolka arbetsmarknadsministern svar på det sättet att hon har uppfattat detta som ett specifikt problem och att fiskarna kommer att få en rättmätig ersättning, så att de inte blir satta på bar backe? De är i dag livrädda för den situation som de har ställts inför. De blir i ett mycket tidigt skede tvungna att sälja sina båtar, och vem vill köpa en fiskebåt om det inte finns någon fisk att dra upp? Med tanke på vad en fiskebåt kostar kommer fiskarna tyvärr att bli alldeles barskrapade och drabbas av ekonomisk konkurs. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern i och med detta svar kommer att göra allt för att det inte skall bli på detta sätt.
Herr talman! Jag frågar samma sak: Vem skall föra fiskarnas talan? De fiskare som har arbetat i Gävlebukten har inte längre något arbete där. De har inte ens en stark fackförening som kan föra deras talan. De har redan fått börja använda sig av dessa kombinationsarbeten som de rekommenderas. Länsarbetsnämnder runt om i Sverige kommer att få fullt upp att göra, eftersom detta kommer att drabba fiskare inte bara på västkusten utan även efter hela ostkusten och nere i Blekinge. Reglerna måste alltså anpassas efter dagens samhälle och inte efter gårdagens. Vad kommer att göras från riksdagens sida, dvs. från statligt håll; och inte från länsarbetsnämndernas håll?
Herr talman! Länsarbetsnämnden är en del av den statliga myndigheten. Länsarbetsnämnden är den lokala delen av den statliga myndigheten. Och länsarbetsnämnden följer de regler som riksdagen har fattat beslut om. Länsarbetsnämnden är alltså riksdagens förlängda arm. Det finns, som jag sade inledningsvis, en lång rad olika kombinationsmöjligheter, och jag är övertygad om att länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen kommer att använda sig av all möjlig flexibilitet för att underlätta situationen. Jag vet också att man i andra liknande situationer har klarat denna typ av kombinationer mycket bra.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen är beredd att vidta sådana åtgärder att riksdagens intentioner vad avser placeringen av chefstjänsten för borrkärnearkivet i Malå i Västerbottens län respekteras av ansvarig myndighet. Som jag redogjorde för här i kammaren för knappt sju veckor sedan, ingår det i ett första skede av uppbyggnaden av det centrala borrkärnearkivet i Malå att ta hand om och även gallra i de arkiv som Sveriges geologiska undersökning i dag har i Vintrie, Håksberg, Vallentuna och Lövsta. Samtliga dessa orter ligger i Sydoch Mellansverige. Förråden i Vintrie och Håksberg skall vidare avvecklas. När denna genomgång har slutförts finns det, som jag här i kammaren nyligen framhöll, skäl att den aktuella tjänsten placeras i Malå.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 Enligt vad jag nu erfarit är detta ett förhållande som SGU beaktar i den pågående rekryteringen av en ansvarig geolog.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. För mig är svaret en stor besvikelse. Att de förråd SGU har skall gallras och att ett par av dem skall avvecklas är ingen nyhet. De stora förråd som skall gallras och skötas om ligger dock norrut. De mest betydande av de små SGU-förråden ligger på rätt långt avstånd från Uppsala. Befattningshavaren kan, i den mån han behöver 95 resa till dessa, lika gärna resa från Malå. Det enda raka är att SGU som huvudman köper alla tjänster från SGAB i Malå. Där finns full kompetens och kapacitet, och man kan omedelbart ta på sig uppgiften. På SGAB har man också de kunskaper i databokföring m.m. som behövs för uppdraget. Genom att industriministern har fallit i farstun för SGU-generaldirektörens vaktslående om SGU i Uppsala drivs nu datahantering m.m. från Malå till Uppsala. Tyvärr leder industriministerns ovilja att fatta nytt beslut med anledning av de fakta som har framförts av chefsgeologen i Malå, som är desamma som jag har angett i min interpellation, till att Malå riskerar att få vad jag kallar ren lasthantering, medan de framtidssutvecklande insatserna berövas orten. Än mer svårförståelig blir industriministerns vägran att ompröva sitt första ställningstagande om man ser rent praktiskt på frågan. Tror industriministern att en geolog som senare skall bosätta sig i Malå blir lättare att rekrytera om han först skall in på Storstockholms och Uppsalas överhettade bostadsmarknad? Herr talman! Jag har tidigare iakttagit hur verk och myndigheter om vilka utlokaliseringsbeslut fattats under första halvan av 1970-talet agerat. De har i många fall krånglat och lyckats stanna kvar i Uppsala-Stockholms-regionen med delar som riksdagen klart beslutat skulle utlokaliseras. Det är här fråga om samma agerande. Riksdagen förutsatte att inte bara lasthantering utan också kunnighetsutveckling och datahantering skulle komma Malå till del. Allt talar för att SGAB i Malå av såväl ekonomiska skäl och forskningsskäl som rena näringsutvecklingsskäl är att föredra. Herr talman!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

Herr talman! Det är en besvikelse att inte chefsposten direkt lokaliseras till Malå. Det tycker inte bara jag, utan hela mitt hemlän. Det jag egentligen berör är att man genom att låta denna chefstjänst under en period placeras i Uppsala drar utvecklingsdelen från Malå till Uppsala. Jag skulle värdesätta om industriministern i ytterligare ett inlägg sade att han skall se till att helheten kommer till Malå. Då skulle svaret skapa mindre besvikelse.

Herr talman! Jag ber först om ursäkt för min sena ankomst. Jag trodde att jag hade god tidsmarginal när jag beräknade att vara här till kl. 12.10. | Pär Granstedt har till mig ställt interpellation 1988/89:75 om märkning av miljöfarliga batterier. Det var min avsikt att besvara denna interpellation i dag, men Pär Granstedt har meddelat att han är förhindrad att ta emot svaret | i dag. Jag kommer därför att besvara interpellationen den 27 januari 1989. Detta illustrerar ett problem som vi har praktiskt taget varje vecka, nämligen att det är svårt att komma överens med riksdagsmännen om tidpunkt för besvarande av frågor och interpellationer. Jag skulle därför vilja hemställa att talmannan i det vällovliga arbetet att reformera frågeoch interpellationsinstituten också tar upp denna fråga till diskussion med riksdagens partier.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att små solvärmeanläggningar inte skall missgynnas i förhållande till de investeringar som kraftbolagen gör i nya energiproduktionsanläggningar. Det som Ivar Franzén syftar på är att de ekonomiska förutsättningarna för att utveckla och introducera ny energiteknik är mer gynnsamma då etablerade och finansiellt starka aktörer som kraftindustrin stöder utvecklingen än då andra, mindre resursstarka aktörer svarar för utvecklingsinsatserna. Av detta i och för sig självklara förhållande, drar Ivar Franzén slutsatsen att solvärme för närvarande missgynnas gentemot andra mer etablerde energialternativ. Denna slutsats finner jag något märklig. I de riktlinjer för energipolitiken som lagts fast av riksdagen betonas att vårt energisystem i största möjliga utsträckning skall grundas på varaktiga helst förnybara och inhemska energikällor. Således har bl.a. en aktiv energiskattepolitik bedrivits för att gynna förnybara och miljövänliga energikällor. Regeringen har vidare vidtagit en rad åtgärder som syftar till att skapa gynnsamma utvecklingsförutsättningar för resurssnål och miljövänlig teknik, t.ex. solvärme och vindkraft. Inom ramen för energiforskningsprogrammet görs betydande satsningar. Vidare kan stöd till prototypoch demonstrationsanläggningar lämnas från den nyligen inrättade energiteknikfonden eller genom det nya teknikupphandlingsstödet som riksdagen beslutade om i våras. Ett av syftena med teknikupphandlingsstödet är för Övrigt att stimulera nya kompetenta aktörer att engagera sig i utvecklingen av ny uppvärmningsteknik. Under hela 1980-talet har generösa investeringsstöd lämnats till mindre solvärmeanläggningar. De medel som riksdagen vid flera tillfällen avsatt för detta ändamål är nu förbrukade. Samtidigt har ett långsiktigt forskningsoch utvecklingsarbete bedrivits som resulterat i betydande framsteg inom solvärmeområdet. Kostnaderna för solvärmeanläggningarna har kunnat reduceras, samtidigt som prestanda har förbättrats. En fortsatt kostnadsminskning är dock nödvändig, om tekniken skall kunna konkurrera med andra uppvärmningsformer. Enligt regeringens bedömning kommer ett fortsatt investeringsstöd inte att bidra till en sådan utveckling i tillräcklig omfattning. Vad som i stället krävs för att dessa kostnadsreduceringar skall kunna uppnås under 1990-talet är insatser för forskning och utveckling tillsammans med stöd till prototypoch demonstrationsanläggningar.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Jag vill också gärna kommentera svårigheterna att hitta tidpunkter som passar både statsråd och ledamöter för frågeoch interpellationsdebatter. Jag är själv denna måndag hårt inbokad och har fått ändra på mycket, och jag skall ha sammanträde igen på hemorten kl. 16.00. Det vore därför bra om interpellationsdebatterna så ofta som möjligt kunde förläggas till tisdagar och torsdagar. Jag tycker emellertid att den interpellation som jag har ställt är så viktig att jag gärna gör denna extratur till Stockholm, även om den resulterar i en tidig morgon och en mycket sen kväll för mig. Under hela 1980-talet har det utgått generösa bidrag till små solvärmeanläggningar, säger Birgitta Dahl. Det är minst sagt en överdrift. Under hela 1987 fanns det inte några pengar tillgängliga för nya ansökningar. Redan i juni 1988 tillkom nya problem för dem som ansökte om stöd. Det var oklart om det fanns pengar. De som ansökte om pengar fick växlande besked eller inget besked alls. 1988 blev därför i huvudsak ett förlorat år. Om Birgitta Dahl på något sätt vill ge täckning för sitt påstående att den socialdemokratiska regeringen medverkar till generösa bidrag under åtta år, dvs. under perioden 1982-1990, krävs det åtminstone ytterligare tre år med väl fungerande bidragsgivning. Är Birgitta Dahl beredd att medverka till detta? Birgitta Dahl hävdar att de medel som riksdagen anvisat nu är förbrukade. Jag är inte övertygad om att det är så. Det har givits tydliga signaler från statens energiverk om att det skulle vara fullt möjligt att med de medel som redan är anvisade skapa utrymme för bidrag till små solvärmeanläggningar under ytterligare tre år. Detta stämmer väl överens med att det på anslag E 22 den 1 juli 1988 fanns sammanlagt 57 808 498 kr. reserverade. Ungefär hälften av dessa medel är helt obundna pengar. Det finns alltså med litet god | vilja förutsättningar för att inom redan anvisad medelsram ge ett stöd till små solvärmeanläggningar. Är Birgitta Dahl beredd att göra detta, eller skall Birgitta Dahl svika framtidens energi och miljö? Jag är säker på att många miljövänner i Sverige vill ha ett klart besked i den här frågan. Det är upprörande om Sveriges miljöoch energiminister sviker dem som solidariskt och aktivt arbetar för att fullfölja riksdagens beslut om ökad användning av miljövänlig och förnybar energi. Om stödet till små solvärmeanläggningar nu dras in är det ytterligare ett bevis på svek och på att Birgitta Dahl i första hand ser till kraftbolagens och den centraliserade energiproduktionens intressen. Solvärmen skall bli konkurrenskraftig genom ökad forskning och utveckling, säger Birgitta Dahl i interpellationssvaret. Har inte Birgitta Dahl tänkt på att kärnkraften i dagens penningvärde räknat har fått i storleksordningen 10 miljarder av våra skattepengar till forskning? Men skall det ensamt ha resulterat i att kärnkraften har byggts ut i Sverige? Nej, det är den billiga vattenkraften, som liksom ett fostervatten har skyddat kärnkraften och tillsammans med kraftbolagens monopolliknande ställning möjliggjort en gigantisk kärnkraftsutbyggnad. Om t.ex. Forsmark 3 hade varit ett alldeles fristående bolag som tvingats driva sin verksamhet med intäkter från strömproduktion på en marknad i konkurrens, skulle förlusterna åren 1986 och 1987 ha varit i storleksordningen 2 000 milj.kr. Konkurs och nedläggning hade varit oundvikliga. På samma sätt kommer ny kolkondens att med den politik som Birgitta Dahl företräder stödjas av billig vattenkraft och i en monopolliknande marknad etableras med dryga extra kostnader för Sveriges elabonnenter. Men framtidsbabyn, solenergin, vill Birgitta Dahl kasta ut i vinterkylan, trots att den totalt sett i många tillämpningar är väsentligt billigare än ny kolkondens. Inte ens en hundradels öre av den billiga vattenkraften kan Birgitta Dahl tydligen tänka sig att ge som marknadsstöd till små solvärmeanläggningar. Om inte miljöoch energiministern redovisar en annan inställning i en fortsatt debatt, menar jag att hon mister allt förtroende hos dem som vill skydda och förbättra vår miljö. Jag hoppas att vi får en debatt och att inte miljöoch energiministern gör som hon ibland brukar göra, nämligen bara sitter still och undviker fortsatt debatt. Jag tror att vi har ett gemensamt intresse av att försöka få ett rejält tankeutbyte.

Herr talman! Jag tror att vi är överens om att solen kan betecknas som både den allra renaste och den allra rikaste energikälla som vi kan ha till förfogande. Det torde inte heller råda några olika uppfattningar om att den kommer att vara ett av framtidshoppen vid en ekologiskt sund och riktig energiförsörjning. Det är därför alldeles utmärkt att man satsar på forskning om sådan teknik. Det vore också utmärkt om man kunde satsa på en utbyggnad av småskalig, direkt användning av solvärme. Det är för närvarande ett besvärligt ekonomiskt läge, kanske huvudsakligen därför att energipriserna internationellt sett i Sverige är mycket låga. Beroende på en alltför stark kärnkraftsutbyggnad har energipriserna varit så låga att det lett till att vi fått en kraftig förbrukning. ' Det är inte sunt. Man kan hoppas att det blir en ändring, så att vi får större sparsamhet. I det läget kommer troligen solvärmeanläggningarna att bli mera ekonomiskt lämpliga, särskilt som tekniken hela tiden förbättras. I det känsliga skede som vi nu befinner oss i är det däremot viktigt att göra en sådan satsning. Värmepumpssystemen har från ett decennium sedan och fram till i dag fått en otrolig spridning. Det har blivit värmepumpar på många ställen. Det lönar sig nätt och jämnt. Folk satsar på dem därför att det ändå är en miljöinsats man gör. Om solvärmeanläggningarna hade spridit sig på motsvarande sätt, hade man verkligen fått väldigt många fler att satsa på solvärme. Där ser jag en stor möjlighet för framtiden. Om det är möjligt att prioritera inom de ramar som Ivar Franzén har beskrivit, kan jag bara hemställa till miljöoch energiministern att göra en sådan omprioritering. Tack för ordet!
Herr talman! Först vill jag säga att Ivar Franzén hör till dem som på ett föredömligt sätt verkligen prioriterar riksdagsarbetet. Men det förekommer incidenter då man på ett sent stadium får återbud på tidigare överenskomna tider och det visar sig vara mycket svårt att komma överens om en tid som passar den som ställt frågan eller interpellationen. Detta är ganska besvärligt. Jag tycker att vi borde vara överens om att sätta riksdagsarbetet främst så att den som tagit initiativ också är beredd att fullfölja det även om svaret lämnas på en måndag eller en fredag. Regeringens politik är att aktivt stödja introduktionen av nya miljövänliga inhemska energikällor. Jag vill för övrigt påpeka att stödet till solvärmeanläggningarna har utgått under betydligt längre tid än stödet till värmepumpsanläggningarna, när vi nu talar om generellt stöd till alla anläggningar.

Pengarna räcker längre med den strategin, och därför har också riksdagen lagt fast den strategin på regeringens förslag. Det återstår inte några stora belopp ointecknade av de tidigare anslagen, utan de är intecknade bl.a. för att möjliggöra den mycket kraftfulla satsning som nu görs på vindkraften.

Herr talman! Jag fick inte svar på någon av mina två frågor. Jag hoppas att få det i miljöoch energiministerns nästa inlägg. Om vi nu ser på utvecklingen inom solvärmeområdet under de senaste fem åren kan vi konstatera att den varit dramatisk, att verkningsgraden fördubblats och att priset mer än halverats. Detta har faktiskt skett i väsentlig grad ute i företagen, beroende på att det funnits en viss marknad. Vad miljöoch energiministern nu håller på att göra är att slå igen den marknaden. Det är någonting otroligt allvarligt. Det här är egentligen fråga om hur vi skall försöka få en rimlig balans mellan de olika energislagen. Som jag har sagt tidigare: Kärnkraften hade aldrig kommit till utan ett gigantiskt stöd från billig vattenkraft. Tror miljöoch energiministern att det skulle byggas ett enda kolkondenskraftverk här i landet om det från första Prot. 1988/89:43 dagen skulle stå på egna ben utan stöd, täcka alla kostnader osv? 12 december 1988 Miljöoch energiministern kräver nu att den verkliga framtidsenergin skall ZE klara sig alldeles själv! Det innebär en helt felaktig inriktning av vår energipolitik. Vi kommer att prioritera stora centrala elproduktionsanläggningar i stället för effektivare energianvändning och en användning av solenergin — inte beroende på att de två sistnämnda alternativen är sämre rent ekonomiskt utan beroende på att de inte får stöd via kraftbolagen när det gäller billigare vattenkraft. Det beror delvis också på att de är småskaliga och inte kan skapa en monopolliknande marknad utan gör det möjligt för den enskilde att disponera över energin. Jag vet inte om det är något avskräckande som miljöministern värjer sig för just beträffande detta decentraliserade energisystem, där det inte finns några få kraftbolagsdirektörer som man kan prata med — som man kan skälla på ibland men i handling alltid gå till mötes. Det är ungefär så jag upplever miljöministerns agerande. Själv tycker jag det är mycket tilltalande med denna ständigt flödande energi, som de facto är den mest miljövänliga energin och som skapar oberoende. Solen lyser över alla — det går inte att politisera den. Någon tryggare energiform kan vi knappast finna. Varför ger vi inte den energin minst samma chanser som den storskaliga elproduktionen? Den frågan tycker jag att miljöoch energiministern måste svara på.
Herr talman! Ur energiministerns svar utläser jag att man skall lämna över rätt mycket av initiativen till kraftbolagen, och det är jag rädd för. De kan vara mer angelägna om att få det hela att gå ihop ekonomiskt inom bolagen. De kanske inte har så stora lojaliteter när det gäller miljöfrågorna. Det vore nog bättre om initiativen på de här områdena fortfarande låg hos regering och riksdag och att man där kunde prioritera sådana energikällor — i det här fallet solvärmeanläggningar — som har miljömässigt goda effekter jämfört med sådana som kanske ekonomiskt är litet billigare. Man kan inte förvänta sig att kraftbolagen skall göra en sådan avvägning. Därför ser jag litet grand skeptiskt på den utvecklingen.
Herr talman! Jag tycker att Gösta Lyngå borde välkomna att regeringen aktivt verkar för att aktörer av typ kraftbolag tar ansvar för utvecklingen av soloch vindkraftteknologi — inte bara tar ansvar för de traditionella och etablerade teknologierna. Som ägare till Vattenfall — så länge vi har en socialdemokratisk regering som anser att Vattenfall skall ägas av staten — har vi också möjlighet att se till att Vattenfall uppträder enligt de intentioner som riksdag och regering har lagt fast.

Herr talman! Det finns fortfarande goda chanser till svar på mina frågor, och jag litar på att jag får svar. 101 Beträffande om det finns eller inte finns pengar: Under anslag E 22 som anvisades för budgetåret 1985/86 fanns det för stöd till solvärmeteknik, och för bidrag till energiinvesteringar var sammanlagt mer än 57 milj.kr. reserverade den 1 juli. Jag kan inte förstå annat än att även stöd till solvärmeanläggningar är bidrag till energiinvesteringar. Det behövs alltså inte särskilt mycket tänjande för att få de nödvändiga resurserna. Min konkreta fråga till miljöoch energiministern är: Om statens energiverk gör bedömningen att man inom de här ramarna kan ta loss de 20-25 milj.kr. som behövs för tre års bidrag till små solvärmeanläggningar med 35 26, kommer då miljöoch energiministern att förhindra detta? Det vore faktiskt att gå flera steg längre än att passivt stå och ingenting göra. Under flera månader har jag jobbat med den här frågan, därför att jag känner ganska många enskilda som gärna velat satsa på detta. Jag känner också företag som jobbar i branschen och som jag vet har satsat mycket eget kapital för att främja en som de tycker angelägen sak, något som de uppfattar har haft allra bästa förankring i Sveriges riksdag. De känner sig svikna — det är självklart: Sett i ett större sammanhang är detta att möjligheterna för den aktuella marknadsutvecklingen rycks undan mycket allvarligt. Det innebär ett ställningstagande för det storskaliga och för de fossila bränslena gentemot det förnybara och miljövänliga, och det står direkt och definitivt i strid med riksdagens beslut. Jag har flera gånger här sagt att jag tycker det är upprörande att Sveriges miljöoch energiminister, som ofta använder så vackra ord, inte handlar därefter, i varje fall inte i denna fråga, där en insats kostar så litet men ändå symboliskt betyder så mycket. Jag hoppas faktiskt på att få ett rakt och positivt besked om att man skall göra vad som göras kan för att inom givna ramar få loss de pengar som behövs. Jag lovar att jag skall forska allt vad jag kan om det blir ett nej. Då skall jag göra allt vad jag kan för att få fram en detaljredovisning. Det jag har sett gör mig ganska övertygad om att pengarna finns om bara viljan finns.
Herr talman! Till Ivar Franzén: Vi har noggrant gått igenom var de pengar finns som står till energiverkets förfogande, och det är icke så att det finns 57 milj.kr. som icke är ianspråktagna. Praktiskt taget varje krona är redan ianspråktagen och uppbunden genom olika förordningar och beslut, även om inte varje krona ännu är utbetalad.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat finansministern om finansieringen av kärnkraftsavvecklingen. Interpellationen har överlämnats till mig. De frågor som Gunnar Hökmark ställer gäller hur regeringen avser att lösa — Prot. 1988/89:43 frågorna om ersättning till kärnkraftsföretagen, finansieringen av en ersätt 12 december 1988 ning och åtgärder mot försämrade reallöner. Eftersom frågan om ersättning ET till kraftföretagen för närvarande bereds inom regeringskansliet är jag inte Omfinansieringen - nu beredd att redovisa några ställningstaganden från regeringen. a tsavveck:

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om jag måste konstatera att det inte i något avseende är ett svar på frågan. Detta är i sig anmärkningsvärt. Denna mycket fundamentala fråga — om svenska staten avser att göra rätt för sig — kan alltså en företrädare för regeringen här i riksdagen inte svara ett självklart ja på. Man hänvisar i stället tillatt denna för rättssäkerheten fundamentala fråga är under beredning. Det visar, herr talman, på en framtida osäkerhet som kommer att drabba all planering för energiproduktionen, liksom all annan industriell verksamhet. Det visar att politiska beslut utan vidare kan fundamentalt förändra de villkor som har gällt från början. Och någon ersättning skall man inte med någon säkerhet räkna med. Rättssäkerheten är som en fast spelregel — en nödvändig förutsättning för ett industriellt samhälle, och för ett samhälle som skall kunna ha goda förutsättningar att på lång sikt klara av bl.a. energiproduktionen. Herr talman! Det här svaret visar på en osäkerhet om vilka konsekvenser den för tidiga avvecklingen kommer att få. Det framgår att beslutet egentligen inte baseras på någon säkerhet och någon visshet utan enbart på ett antal osäkerheter och ovissheter. Vi vet inte om kärnkraftsägarna kommer att ersättas, och vi har inte fått redovisat vilka ekonomiska konsekvenser avvecklingen kommer att få. Ej heller vet vi någonting om de miljömässiga konsekvenserna. Däremot vet vi att svensk industri i dag upplever en ytterlig osäkerhet — om man över huvud taget skall kunna klara av den framtida energianvändningen. Vi vet också att det, som sagt, finns en osäkerhet i fråga om industrins framtida energiinvesteringar. Utöver allt detta har energiministern i Veckans Affärer attackerat den myndighet som har gjort en prognos om den framtida energiförbrukningen, och dessutom sagt sig vilja fatta oåterkalleliga beslut — vilket i det här fallet innebär att verkligheten, nya fakta och de problem som ligger i botten inte kommer att få påverka beslutsfattandet. Herr talman! Vi kan konstatera att vi har en energipolitik som i dag svävar i total ovisshet, med det enda undantaget att energiministern har förklarat att besluten som sådana är oåterkalleliga. Denna ovisshet är någonting som drabbar hela det svenska samhället. När det gäller själva energiförsörjningen kommer vi uppenbarligen att få leva med denna ovisshet.

Det är en fråga som rör principer och 103 rättssäkerhet, det är inte en fråga som i en rättsstat rimligen kan handla om beredning i ett regeringskansli. Det gäller en fundamental princip som borde bekräftas av energiministern.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå in i den här debatten, men jag kunde faktiskt inte låta bli att reagera när Gunnar Hökmark använde uttrycket ”för tidig avveckling” ett flertal gånger i sitt anförande. Det gäller här alltså ett beslut som svenska folket har fattat — om avveckling till år 2010. Att i mitten på nästa decennium avveckla två kärnkraftsaggregat kan väl knappast kallas en för tidig planering. I själva verket skulle man kunna säga att det är ett mycket långsamt sätt att starta avvecklingen. Vad som sades om kostnaderna var också litet märkligt. Det är klart att en felsatsning alltid kostar. Men kostar det inte mer att fortsätta med en felsatsning? Jag hoppas verkligen att man i kostnadsuppskattningarna tar med de stora kostnader som kärnkraften i själva verket nu och i framtiden medför när det gäller förvaring av kärnkraftsavfall under hundratals och tusentals år. Det är dyrbara saker. Kostnaderna kanske vi inte kan uppskatta med säkerhet, men man kan i alla fall göra ett försök och jämföra det med vad en omställning till andra energiformer skulle kosta just nu.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 9 behandlas förslagen i regeringens proposition nr 5, Ny smittskyddslag m.m., jämte de motioner som väckts med anledning av propositionen. Vi moderater anser att propositionen har flera förtjänster, men det finns några undantag som vi reagerar mot i vår motion nr §07. Det första yrkandet i motionen gäller förläggningen av tvångsisolering för personer som, trots att de är smittade av samhällsfarlig sjukdom och själva är smittförande, inte frivilligt medverkar till de åtgärder som behövs för att hindra smittspridning. Enligt regeringens förslag skall tvångsisolering endast ske på sådana sjukhus som drivs av en landstingskommun. Enligt vår mening kan även ett sjukhus som drivs av annan än en landstingskommun vara väl lämpat för verksamheten. Socialministern anför i propositionen som motiv för inskränkningen till landstingskommunalt sjukhus hänsynen till behovet av medicinska bedömningar av bl.a. infektionsrisker och den intagnes psykiska tillstånd. Givetvis kan sådana bedömningar göras även vid andra sjukhus som har den personal och den utrustning som behövs för ett gott medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Bestämmelsen bör således endast innebära att tvångsisolering skall ske på sjukhus. Det andra yrkandet där vi kritiserar propositionen gäller konstruktionen av förslaget om patientens kostnader för den undersökning, vård och behandling som behövs från smittskyddssynpunkt vid en samhällsfarlig sjukdom. Förslaget innebär att alla sådana insatser skall vara kostnadsfria för patienten förutsatt att de görs av den landstingskommunala hälsooch sjukvården. Det enda undantaget utgör sjukpenningavdraget vid sluten vård, då detta avser kostnader för mat, hygien m.m. och inte själva vården. Vänder sig patienten till privatpraktiserande läkare anser regeringen att endast undersökningen skall bli kostnadsfri för patienten, inte påföljande vård och behandling såvitt inte patienten då anlitar den offentligt bedrivna vården. Något motiv för denna diskriminering ges inte utöver konstaterandet att en motsvarande regel finns inskriven i läkarvårdstaxan. Den regeln gäller patienter som anlitar privatläkare vid infektion av HIV. Vi moderater avvisar bestämt den åtskillnad som här görs mellan offentlig och enskild vård. På samma sätt som i de av oss hårt kritiserade regler som innefattas i det s.k. Dagmarsystemet för ersättning från sjukförsäkringen avhänds patienten i betydande utsträckning sin valfrihet. Smittskyddslagen bör således ges en sådan lydelse att all undersökning, vård och behandling som från smittskyddssynpunkt erfordras vid en samhällsfarlig sjukdom skall vara kostnadsfri för patienten oavsett om denne vänder sig till den landstingskommunala hälsooch sjukvården eller till privat verksam, till sjukförsäkringen ansluten läkare. Läkarvårdstaxan måste givetvis utformas i konsekvens med detta. Statens övergripande ansvar för hälsooch sjukvården måste stärkas. Därför har vi i tidigare motioner föreslagit att medicinalstyrelsen återinrättas och att en länsläkarorganisation ånyo kommer till stånd. Det senare är inte minst viktigt för att möta behovet av en bättre statlig tillsyn över hälsooch sjukvården. Vi avser emellertid inte nu aktualisera att staten ikläder sig det huvudsakliga ansvaret för smittskyddet. Den organisation som föreslås i propositionen har fördelen att den snabbt kan bringas att fungera, vilket är viktigt främst med tanke på hotet från HIV. Det är angeläget att den nya smittskyddslagen så snabbt som möjligt sätts i kraft, vilket också propositionsförslaget syftar till. Staten måste dock anses ha ett övergripande ekonomiskt ansvar när mycket farliga smittsamma sjukdomar uppträder med ett explosivt spridningsförlopp. Det blir då en gemensam, nationell angelägenhet att de bekämpas var de än uppträder i landet. Särskilt utsatta landsting och kommuner måste i en sådan situation kunna göra anspråk på och erhålla ett särskilt statligt ekonomiskt stöd, liksom nu gäller i fråga om HIV-smitta. Därför begär vi i det tredje motionsyrkandet ett tillkännagivande med denna innebörd. I regeringsförslaget tonas betydelsen av straffbestämmelser för smittskyddsarbetet ned. Regeringen anser sålunda att det räcker med bestämmelserna i brottsbalken. En smittskyddslag helt rensad från straffbestämmelser förutsätter då att brottsbalkens bestämmelser verkligen kan tillämpas, t.ex. om någon avsiktligt eller genom i synnerhet grov oaktsamhet sprider smitta av en samhällsfarlig sjukdom. Vi har tidigare uttryckt tveksamhet om tillämpbarheten och har fortfarande uppfattningen att brottsbalkens bestämmelser sällan eller aldrig tillämpas i dessa sammanhang. Tillämpbarhet är särskilt angelägen när det gäller i princip straffbar spridning av HIV-smitta med tanke på de fruktansvärda konsekvenser HIV-infektion kan innebära i form av en hittills obotlig, plågsam sjukdom som leder till aids. Mot denna bakgrund vore det värdefullt med en översyn av brottsbalken i detta avseende. I vårt fjärde motionsyrkande, slutligen, begär vi en sådan översyn av brottsbalken. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! Efter mer än sex års utredande är det nu dags att besluta om en ny smittskyddslag. När arbetet påbörjades levde vi i tron att den medicinska vetenskapen skulle kunna hålla tillbaka och skydda människor från olika smittsamma sjukdomar, eftersom man fått fram läkemedel och vacciner mot dem. Upptäckten av HIV förde oss i stället tillbaka till tiden före den nu gällande smittskyddslagen, dvs. tiden vid sekelskiftet, då vi inte hade effektiva läkemedel mot sjukdomar som tbc och syfilis. Möjligheterna till smittspårning och smittbekämpning är avhängiga bl.a. av dels de smittades eller misstänkt smittades ansvarskänsla för andra, dels vilka möjligheter till vård och behandling som står till buds. Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström, har i sin bok Kvinnohygien från 1905 redovisat många kloka tankar kring smittspårning, behov av anonymitet, effekter av tvång samt allmän hälsoundersökning av prostituerade. Det är tankar som vi bör ha i minnet när vi diskuterar dagens smittskyddslag. Den sjukdom det då gällde var syfilis, som man vid den tiden inte hade någon bot för. I dag gäller det HIV. Jag vill göra några axplock ur hennes bok. Hon skriver bl.a. ”att patienter behäftade med just denna sjukdom, i stället för att hjälpa läkaren genom att meddela allt angående föregående sjukdomsyttringar, i dess ställe söka att i det längsta föra honom bakom ljuset, arbetande således emot sin egen fördel”. Hon skriver vidare om tvånget: ”Man skulle kunna tycka, att uti denna omständighet ligger en brist och att för det allmänna bästas skull läkare borde ha befogenhet att på sjukhus inlägga och kvarhålla med eller emot hans vilja, varje dylik person, som utgör en fara för andra människor. Helt säkert skulle emellertid en dylik befogenhet, åtminstone om den användes i någon större omfattning, leda till ett resultat rakt motsatt det man åsyftat. Ty inläggning på sjukhus skulle ofta medföra att sjukdomens karaktär bleve röjd. Det skulle för många bli en offentlig brännmärkning om det blev känt att han led av en dylik. Hellre än att riskera detta skulle många människor, åtminstone i det längsta underlåta att vända sig till läkare; de skulle förhemliga sin sjukdom eller vända sig till kvacksalvare. Men på sådant sätt skulle de komma att utgöra en mångdubbel fara för omgivningen.” Karolina Widerström trodde inte heller att de prostituerade kände särskilt stort samhällsansvar när det gäller smittspridning. I stället antog hon att de kunde önska skada samhället, detta i högre grad ju godtyckligare samhället behandlar henne. Beträffande reglementering eller allmän hälsoundersökning av prostituerade säger hon att ”den onekligen är ägnad att i en falsk känsla av säkerhet inöfva de män som begagnar sig av de prostituerade och vilka gärna tro, att i och med läkarebesiktningen de senares farlighet är häfd, under det att de i själfva verket ändå icke sällan kunna vara farliga på grund av nyss och hastigt uppkomna symtom”. De här tankegångarna från sekelskiftets början bör vi ta vara på i dag, när vi ånyo har en smittsam, obotlig, dödlig sjukdom att bekämpa, där testet om eventuell smitta ger utslag först åtskilliga veckor efter smittillfället. Mot bakgrunden av detta anser jag och mitt parti, folkpartiet, att man i smittskyddslagen bort ge möjlighet till bevarad anonymitet även om HIV-provet visar sig vara positivt. Formuleringen att läkaren skall anteckna patientens namn ”om han känner till det” lämnar visserligen ett kryphål, men det känns just som ett kryphål. Många av oss kan ju för stunden ha svårt att komma på ett namn, men att här för syns skull använda sådana glömskor känns inte bra. Och att inte fråga efter patientens namn känns också fel, i synnerhet om patienten vid samma besökstillfälle skulle behöva ett läkemedel — då måste ju läkaren ta rätt på namnet. Enligt folkpartiets mening är det viktigare att en person inte avstår från HIV-test av rädsla för repressalier än att samhället får fullständiga personuppgifter på alla HIV-positiva. Sannolikt är det dessutom så att den som kommer och testar sig frivilligt men vill vara anonym ändå är beredd att ta sitt ansvar och följa föreskrifterna om hur han eller hon skall undvika att sprida smittan vidare. Den lilla grupp människor som hänsynslöst sprider smittan vidare tillhör knappast dem som på egen begäran HIV-testar sig. Därför yrkar vi bifall till reservation 7 avseende mom. 17 om anonymitet vid HIV-test. Jag vill också ta upp skrivningarna i 44—48 §§. De är skrivna efter modell av LVM, lagen om vård av missbrukare, och är avsedda för missbrukande HIV-smittade, men de gäller också andra HIV-smittade som är tvångsisolerade. Här är det viktigt att den överläkare som har att besluta om kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning och kontroll av försändelser till tvångsisolerade tar hänsyn till varje tvångsintagens speciella situation, så att man inte begår integritetsintrång när detta inte är nödvändigt. Socialstyrelsen har här en viktig roll att spela när det gäller utfärdande av anvisningar om hur lagen skall tolkas och användas. Den nya lagen har inte den gamla lagens trestegstrappa när det gäller tvångsisolering, nämligen 1. information om förhållningsregler, 2. varning om förhållningsreglerna inte följs och 3. tvångsisolering. I den nya lagen är mellansteget endast lätt antytt, vilket är olyckligt. Också detta kan lyftas fram i anvisningar från socialstyrelsen. Det är nu viktigt att socialstyrelsen noga följer hur den nya smittskyddslagen fungerar och tidigt slår larm, om den i något avseende visar sig fungera dåligt. Särskilt viktigt är det att förvissa sig om att lagen och smittskyddsläkarnas spårningsarbete inte skrämmer bort människor med samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar från diagnos, vård och behandling. Smittskyddslagen är endast en del av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. För en effektiv kontroll av spridningen av det största hotet, HTV, fordras effektiv hälsoupplysning och kraftfulla insatser mot såväl narkotika som prostitution och även alkoholmissbruk. Det finns förslag till åtgärder, men finns modet att genomföra dem? Jag vill avsluta med att citera Anna Whitlocks tack till Karolina Widerström, en läkare som visade prov på mycket stort mod när det gällde kontroversiella frågor: ”Det är ju aldrig så att en tanke som tiden ej är mogen för lyckas slå igenom utan måste komma igen men å andra sidan är det en stor förtjänst att i rätta ögonblicket säga rätta ordet ty det påskyndar tankens förverkligande. Och därför kan jag ej se annat än att svenska kvinnor och män är dig mycken tack skyldiga för vad Du gjort och ha skäl att bedja dig inte bry dig om avundsamheten och det falska pryderiets dvärgalåt.” Låt oss tänka på detta när vi debatterar smittskyddsbekämpning, sprututbytesprogram, narkotikapolitik och åtgärder mot prostitution. Jag yrkar bifall till propositionen, med undantag för mom. 17, där vi reserverar OSS.

Herr talman! Vi har väntat rätt länge på en ny smittskyddslag. Den som vi har nu och som härstammar från 1968 fyller inte den funktion som krävs i vårt samhälle och med den sjukdomsbild som i dag finns. Kampen mot smittsamma sjukdomar har i århundraden hört till de viktigaste folkhälsouppgifterna. Livshotande farsoter har bekämpats målmedvetet, och inte så sällan har man tillgripit extraordinära åtgärder. Också i vårt moderna samhälle finns det anledning att i särskild ordning bekämpa de svåraste smittsamma sjukdomarna. HIV/aids är det mest dramatiska exemplet på att nya smittsamma och oförutsedda sjukdomar dyker upp också i ett modernt och välorganiserat samhälle. Även om det har tagit lång tid att ta fram förslaget till ny lag, har tiden enligt centerns uppfattning använts förhållandevis väl. Vi har relativt få invändningar, vilket inte minst beror på att krav som centerpartiet tidigare aktualiserat har tillgodosetts. Nyckelpersonen i smittskyddsarbetet är givetvis smittskyddsläkaren. Det är nödvändigt att denne utrustas med större befogenheter än vad som gäller för närvarande. Men för att det inte bara skall bli befogenheter utan också konkreta resultat fordras att resurserna är tillräckliga. Smittskyddsläkaren måste exempelvis ha resurser för angelägen smittspårning om insatserna skall bli effektiva. Även om det är fråga om ett regionalt ansvar, är smittbekämpningen i hög grad ett nationellt intresse. Det är därför enligt centerns mening viktigt att resursfrågorna följs upp vid kommande förhandlingar. Riksdagen bör, enligt vår uppfattning, begära att regeringen ser till att smittskyddsläkarna i varje län får de resurser som krävs utifrån de lokala förutsättningarna. Detta framför vi i reservation nr 6. Utskottet har, såvitt jag förstår, i sak ingen annan mening, utan säger att regeringen får anses ha ett särskilt ledningsansvar då det gäller mycket svåra samhällsfarliga sjukdomar och att regeringen har att vid behov tillse att erforderliga medel ställs till förfogande för smittskyddsverksamheten. Vi menar emellertid att av ett beslut som innebär att smittskyddsläkaren får större befogenhet och fler arbetsuppgifter följer att det också behövs mer resurser. Vi vill ha ett riksdagsuttalande här som fastslår statens ansvar. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. När det gäller HIV/aids finns det vid det här laget en ganska väl utbyggd organisation också på det regionala och lokala planet. Det är naturligt att exempelvis varje landsting utarbetar sin egen plan för hur kampen mot smitta skall bedrivas, men i de mer övergripande frågeställningarna är det önskvärt att det finns en enhetlig uppfattning, som präglar arbetet i stort. Därför måste signalerna från centralt håll vara entydiga. Det behövs öppna och täta kontakter samt en samordning i fortbildning och information mellan centralt och regionalt arbete. Vi har från centerns sida tagit upp den här frågan i en motion. Vi har gjort det på förekommen anledning. Vi har emellertid, trots att motionen är avstyrkt, inte reserverat oss, eftersom utskottet så väl understryker vikten av att smittskyddsarbetet fungerar i det här avseendet. Vi hoppas alltså att arbetet fortsättningsvis skall präglas av täta kontakter och kontinuitet, så att man på regional nivå inte skall behöva känna osäkerhet om vad som gäller centralt. Enligt 42 § har den som tvångsisolerats rätt att begära att tvångsisoleringen skall upphöra, och smittskyddsläkaren är då skyldig att ofördröjligen besluta i frågan. Enligt vår uppfattning vore det bättre att prövningen fick göras med vissa tidsintervall. Det handlar inte om att vi vill inskränka den tvångsisolerades rättigheter, snarare tvärtom. Det får inte gå slentrian i prövningen. Det är därför inte rimligt att vare sig begäran framförs eller nytt beslut fattas förrän situationen varaktigt kan ha förändrats. I betänkandet heter det: ”Utskottet förutsätter att regeringen följer utvecklingen vad gäller bl.a. fattade beslut om tvångsisolering och isoleringstider samt återkommer till riksdagen, om missförhållanden visar sig uppstå i något avseende.” Vi centerpartister är inte nöjda med detta svar på motionen. Vi menar att man redan nu bör ta chansen att förhindra att missförhållanden uppstår. Det finns, såvitt jag vet, inget jämförbart område där motsvarande bestämmelse som den som här föreslås gäller. Det finns alltså ingen erfarenhet som ger belägg för att propositionens förslag är till fördel vare sig för den intagne eller för samhället. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1.

Prot. 1988/89:44 Herr talman! Även om vi skulle tvingas att tillgripa mycket hårdare 13 december 1988 kontrollåtgärder lagstiftningsvägen än dem vi har i dag när det gäller — Ana .sabutaa. smittskyddsarbetet, måste vi nog inse att vi inte kommer att kunna få ett effektivt smittskyddsarbete, om vi inte alla tar vårt personliga ansvar för oss själva och för andra människor. Men för att vi skall känna att vi vill ta detta personliga ansvar måste vi ha ett förtroende för samhället och samhällets Vi vet att alla människor inte har samma förtroende för våra myndigheter och för sjukvården. Vi vet att de homosexuella också har haft anledning att inte känna ett fullt förtroende för samhället och för hur man handskas med de uppgifter om sitt personliga liv som de homosexuella ibland kanske tvingas lämna ifrån sig. Vi måste också inse att de homosexuella fortfarande är den största riskgruppen när det gäller HTV-smitta och aids. När de homosexuella själva framför att deras förtroende för samhället skulle öka om de fick en möjlighet att fullt ut vara anonyma vid HIV-tester, tycker jag att det är någonting som vi måste lyssna på och ta på allvar. Jag är övertygad om att det i praktiken inte kommer att få särskilt stora konsekvenser. När man har testat sig anonymt bygger man förhoppningsvis upp en förtroendefull kontakt med sjukvårdspersonalen och läkaren. När man eventuellt får beskedet att man bär på smittan kan ju den kontakten fortsätta, oavsett om man har lämnat namnuppgifter eller inte. Hur sedan utvecklingen skall bli beror ju helt på det förtroende som uppstår mellan sjukvårdspersonalen och den smittade. Jag är fullkomligt övertygad om att bara detta att man vet att man har rätt att vara anonym gör att förtroendet ökar och att man inser fördelarna med att lämna namn och fullständiga uppgifter. Men, som jag sade inledningsvis, hela detta smittskyddsarbete bygger på ett förtroende. Om man tvingas att uppge namn trots att man inte önskar det, kommer ju ändå smittskyddsarbetet att försvåras. Den som inte vill samarbeta kommer inte att lämna ut namnen på de sexuella kontakter man har haft, medan den som vill samarbeta kommer att hjälpa till med smittspårningen, oavsett om man är anonym eller inte. Jag är alltså övertygad om att frågan om anonymitet är oerhört viktig just i det förtroendeskapande arbetet. Jag är också övertygad om att ingen i längden kommer att vidhålla krav på att få vara anonym, eftersom man vet att kontakterna med sjukvården underlättas om man har uppgett namn, adress osv. och att man då har lättare att komma i fråga så fort nya behandlingsmedel finns tillgängliga. Den andra frågan som vi tar upp i detta betänkande gäller kostnaderna för smittskyddet. Som tidigare talare här också har sagt måste smittskyddsarbetet ses som en nationell angelägenhet. Det kan inte bara vara en fråga för det enskilda landstinget. Det vore en annan sak om smittskyddsarbetet vore jämnt fördelat över landet. Då kunde man beakta detta i de vanliga Dagmaröverenskommelserna och ha schablonbidrag. Men det är ju inte så, eftersom de flesta av de sjukdomar som lyder under smittskyddslagen har både en medicinsk och en social karaktär och sjukdomarnas sociala karaktär gör att de koncentreras till vissa storstadsområden. Det är dessa storstadsområden som då får bära nästan hela kostnaden för att förhindra att smittan kommer vidare ut i landet. 1 Vi är också medvetna om när det gäller HIV och aids att det finns en risk för stigmatisering av de smittade.

Vi menar därför att staten måste avlasta landstingen kostnaderna för smittspårningen och behandlingen av HIV och aidspatienter. Vi anser att det är mest rättvist att staten tar på sig hela kostnaden för smittskyddsarbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 7 i betänkandet.

Herr talman! Riksdagen skall ta ställning till propositionen om en ny smittskyddslag. Den nya lagen är modernare än den nuvarande lagen från 1968. Begreppet veneriska sjukdomar har utmönstrats i den nya smittskyddslagen. Oberoende av om sjukdomarna överförs sexuellt eller på annat sätt regleras de som samhällsfarliga i samma lag. Det är också positivt att de samhällsfarliga sjukdomarna räknas upp i lagen. Därmed blir det också riksdagen och inte regeringen som fastställer de samhällsfarliga sjukdomarna. Den nya lagen innehåller också viktiga avväganden mellan berättigade krav på både personlig integritet och tvångsåtgärder från samhällets sida. Det är viktigt att lagen kunnat förankras så att patienter, sjukvårdspersonal och ytterst medborgarna känner respekt och förtroende för lagens mål och medel. Då kan arbetet bli framgångsrikt när det gäller att skydda medborgarna från samhällsfarliga sjukdomar. Det föreligger rätt bred enighet i socialutskottet om den nya smittskyddslagen. Men också reservationer finns, och jag vill kommentera några av dem. Riksdagen möter åter motionsyrkanden från folkpartiet och vpk om fullständig anonymitet vid HIV-test. Nu liksom tidigare anser socialutskottet att det förslaget strider mot grundläggande principer i smittskyddslagen. Friheten för den enskilde medborgaren kan aldrig bli absolut i samhället. Individens frihet måste avvägas mot kollektivets eller samhällets uppfattning i viktiga avseenden. Alla är överens om den konflikten och de svåra avvägningar som riksdag och regering har att göra. I det här fallet gäller det att utforma lagförslag som på bästa sätt skyddar medborgarna från samhällsfarliga sjukdomar. Ett enigt utskott avstyrker ett motionsyrkande från miljöpartiet om att smittade med samhällsfarlig sjukdom inte skall ha någon skyldighet att på eget initiativ uppsöka läkare. Här låter ett enigt utskott samhällsintresset ta över individintresset. Motsvarande principiella frågeställningar behandlar folkpartiet och vpk på ett annat sätt, när de förordar individens rätt till fullständigt anonymitetsskydd vid HIV-test. Här låter man individintresset segra. Smittskyddslagen innehåller möjligheter till tvångsåtgärder — för undersökning och för isolering. Det är då inte logiskt att undanta en grupp smittade människor, nämligen de med fullständigt anonymitetsskydd. Det är här viktigt att såväl lagen som samhällets tillämpning är klar, entydig och bestämd. Folkpartiets och vpk:s reservation skulle inte bidra till en sådan klarhet. Kostnadsfrågor tas upp i tre reservationer. Smittskyddslagen medför begränsade kostnadsökningar. Det är främst landstingen som får merkostnader på ungefär 12 milj.kr. I förhållande till landstingens totala omslutning är det en liten summa. Mot bl.a. den bakgrunden avstyrker utskottet vpk:s reservation nr 4, som tar sikte på att införa ett särskilt och fullständigt kostnadstäckande statsbidrag till landstingen. Moderaterna tar upp frågan om kostnadsansvarets fördelning mellan stat, kommun och landsting. När mycket farliga smittsjukdomar drabbar vårt land vidtas det åtgärder. När det t.ex. gäller aids infördes ett särskilt statsbidrag för förebyggande insatser fram till år 1990. Därmed markerade staten sitt nationella ansvar. Riksdagen ställde sig också våren 1988 bakom socialutskottets uttalande om statens ekonomiska ansvar vid bekämpningen av aids. Det uttalandet bör enligt utskottet också innefatta andra samhällsfarliga sjukdomar i liknande situationer. Det är därför inte nödvändigt att riksdagen på nytt skall uttala en sakståndpunkt som man i princip redan antog för bara ett halvt år sedan. I reservation nr 6 anser Ulla Tillander och Rosa Östh att regeringen i förhandlingar med landstingen skall förvissa sig om att smittskyddsorganisationen får tillräckligt med pengar. Om regeringen och riksdagen lägger ett ansvar på landstingen, bör regeringen inte i samma beslut mer eller mindre uttala tvivel om att nödvändiga resurser kommer att tilldelas smittskyddsläkarna. Riksdagen bör utgå ifrån att landstingen tar sitt ansvar. Framtiden får ge det slutliga svaret på den frågan. Till sist, herr talman, har Sten Svensson m.fl. moderater en reservation med bestämmelser om översyn av brottsbalken. Bakgrunden till moderaternas reservation är att smittskyddslagen numera saknar straffbestämmelser. Socialutskottet avstyrker moderaternas förslag. Skälet är att brottsbalkens bestämmelser skall ta över möjligheterna till straffbestämmelser. De tidigare bestämmelserna var stränga och slog också alltför blint mot medborgarna. Det förtroende som nu byggs upp mellan smittade och samhällets vård skulle noginte kunna upprätthållas om den gamla lagstiftningen återinfördes. I dag ankommer det på domstolarna att bedöma om brott förekommer. Det har inte framkommit att situationen skulle vara så bekymmersam att ett utredningsinitiativ skulle behöva tas på den här punkten. Herr talman! Med detta vill jag yrka avslag på motionsyrkandena och bifall till socialutskottets hemställan i mom. 1-20.